Herr talman! Utskottets talesman herr Göran Karlsson gjorde gällande att det enda förnuftiga och riktiga som jag hade anfört var att jag inte yrkade bifall till motionerna. Vi vet hur det brukar gå med sådana yrkanden, och det är enbart av den orsaken som jag har avstått. Jag hoppas att tredje lagutskottet är lika intresserat av en god trafiksäkerhet som alla andra, men jag har från min synpunkt sett inte kunnat utläsa det ur utskottets uttalande. Att körkortet kan dras in är jag väl medveten om, men det är, som här redan har sagts en helt annan procedur än vad man kan tänka sig om körkortet vore provisoriskt. Det är alldeles riktigt att bilförarutredningen också tog upp denna fråga. Den föreslog inte provisoriska körkort, kanske beroende på att det är impopulärt att föra fram sådana förslag. Jag vill i detta sammanhang påminna om att vid behandlingen av proposition nr 55 om statens trafiksäkerhetsverk m.m. hade ett flertal viktiga och tungt vägande remissinstanser sympatier för och uttalade sig för tillämpningen av provisoriskt körkort. Alla undersökningar som är gjorda, både i trafiksäkerhetsverket och försäkringsbolagen, pekar klart mot att dessa unga och nya bilförare är mer olycksbelastade än andra. Till herr Ernulf vill jag säga beträffande vårt förslag till en efterprövning innan man får det definitiva körkortet efter tre—fyra år att det finns mycket omfattande utredningar gjorda utomlands som visar att det skulle vara värdefullt med den ordningen. Jag har haft tillfälle att ta del av dessa utredningar, och vår motion är något påverkad av detta. Det är gott och väl att man säger att vi skall ha en så god förarutbildning som möjligt och att vi skall ha trafikkontroll ute på vägarna. Det är alldeles riktigt. Men jag vidhåller den uppfattning, som jag givit uttryck för i mitt första anförande, att bilisten inte lär sig att köra bil riktigt på allvar innan han blir ensam i bilen. Det är det saken gäller. Man märker ju att det för många ungdomar, även om de fått den utbildning som nu ges i körskolorna, är ett stort nöje att i rent ungdomligt övermod ta onödiga risker. Jag skall inte yttra mig i frågan huruvida herr Karlsson och jag har behov av att få vår körkunnighet omprövad. Om det blir den ordningen att det skall ske en omprövning, så får vi väl ställa upp och se hur det går. Jag hoppas att det skall gå bra.

Herr talman! Denna fråga är en gammal bekant, liksom många andra frågor som kammaren har att behandla. Jag skulle kanske kunna nöja mig med att utan vidare yrka bifall till föreliggande reservation, men jag tillåter mig ändå att ta kammarens tid i anspråk några minuter. Till att börja med vill jag påstå att jordbruksutskottets utlåtande i år har blivit liksom litet magrare till sitt innehåll än tidigare utlåtanden i samma fråga. Man har en känsla av att utskottet får allt svårare att finna ett verkligt motiv för sitt yrkande om avslag på mo tionerna. Man får lätt den misstanken — om den är befogad eller ej, vågar jag inte yttra mig om — att utskottet inte har särdeles stort intresse för jaktfrågor. Det bestämda intrycket har i varje fall jag fått. Det har i diskussionerna tidigare framhållits att om man ger anslag till Jägarnas riksförbund så måste även Landsbygdens jägare få anslag. Det motivet har emellertid inte nu åberopats. Vi har i dag, genom sammanslagning av dessa två parter, endast två jägarorganisationer. Det kanske också är på sin plats att nämna att det anslag som motionärerna hemställer om icke skulle medföra att någon extra utgift skulle belasta årets budget.

Men, herr talman, när det nu finns två jägarförbund i vårt land, vilka båda har jaktoch viltvård på sina program, borde båda förbunden komma i åtnjutande av de anslag ur jaktvårdsfonden som förbundens medlemmar lämnar bidrag till. Det är, i varje fall som jag ser det, ett demokratiskt rättvisekrav och har inget som helst samband med det uppdrag som Svenska jägareförbundet fått. Jag tror absolut inte att kostnaderna för administrationen av jaktvården skulle öka och administrativ oklarhet uppstå. Det förbund som skulle erhålla anslaget har arbetat och kommer även i fortsättningen att till övervägande del arbeta med frivilliga insatser. Det kanske kan tillåtas mig att säga någonting om varför vi har två jägarförbund. Det kan helt kort motiveras på följande sätt: Svenska jägareförbundet och Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare vänder sig till vitt skilda jägarkategorier. Svenska jägareförbundet företräder i stor utsträckning — tillåt mig säga det — de stora markägarnas intressen, medan Jägarnas riksförbund Landsbygdens jägare i större utsträckning företräder de små markägarnas och de marklösas intressen. Ingen kan med fog bestrida detta. De båda förbunden vänder sig med sin verksamhet till olika medborgargrupper, det vill jag också bestämt påstå. Jaktoch viltvården får, genom att det finns två förbund, en vidare spridning än vad den för närvarande skulle få med en enda jägarorganisation. Jägarnas riksförbund bildades år 1938. Orsaken var att många jägare ej kunde godta de stadgar som Svenska jägareförbundet då lade fram och som gynnade ägare till stora marker, såsom godsägare och skogsbolag, icke minst de sistnämnda. De jägarorganisationer som nu gått samman vill verka för rationell och ändamålsenlig jaktoch viltvård, bringa kännedom om lagar och förordningar på jaktens område samt verka för en ändamålsenlig jaktlagstiftning så att jakten utvecklas på ett för alla parter framgångsrikt och samhällsnyttigt sätt. Det är inte heller unikt med två dylika intresseorganisationer. I Finland förekommer enligt uppgift samma sak. Men där är de båda organisationerna sanktionerade av statsmakterna och samarbetar genom en centralorganisation, och de åtnjuter båda ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Jägarnas riksförbund har under de år som gått tillsammans med Svenska jägareförbundet haft några sammanträden där jaktvårdsfrågorna diskuterats. Dessa sammanträden mellan Svenska jägareförbundet och det nybildade förbundet kommer att fortsätta. I motionen framhålles att motionärerna är övertygade om att riksdagen torde ha intresse av att medverka till att samarbete kan upprättas mellan de båda jägarorganisationerna. Ett steg i den riktningen vore att riksdagen beslutade bifalla reservationen. Jag tror att det skulle bidra till ett bättre samarbete mellan de båda jägarförbunden. Någon har frågat mig, liksom min medmotionär, varför jag engagerar mig så starkt i dessa frågor. Jag kan ge följande svar. även om jag inte är aktiv jägare har jag alltid varit intresserad av jaktoch viltvård. Jag tänker intressera mig för dessa frågor även i fortsättningen, ty jag anser att jakt skall få bedrivas av alla intresserade jägare på samma villkor. Det är ett rättvisekrav att alla jägare som vill gå ut i skog och mark skall ha samma villkor. Jag ber om överseende för att jag använder ett slitet uttryck, men jag vill ändock säga, att det icke får vara hur mycket pengar plånboken innehåller som avgör om man skall få jaga eller ej.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

Herr talman! Herr Lokander började sitt anförande med att erinra om att denna motion är en gammal bekant, vilket jag gärna instämmer i. Men han sade också att det verkade som om utskottet inte har något intresse för jaktvårdsfrågorna, och mot det påståendet vill jag absolut protestera. Utskottet har varje gång sakligt och ingående diskuterat igenom motionerna och detta med jaktvårdens och jägarnas intressen för ögonen. Motionärerna motiverar sin anhållan om anslag till Jägarnas riksförbund bl.a. med att detta förbund i stor utsträckning företräder de marklösas och de små markägarnas intressen. Motsatsen skulle då vara, att Svenska jägareförbundet representerar de stora markägarnas intressen. Att kontrollera detta påstående har inte varit möjligt, och jag undrar om det är riktigt. Jägarnas riksförbund har enligt motionärerna omkring 10 000 medlemmar efter sammanslagningen med Landsbygdens jägare, medan Svenska jägareförbundet har 125 000 medlemmar och 25 lokalavdelningar. Även om i detta land finns många stora markägare undrar jag om det finns 125 000 sådana. Tvärtom om fattar väl Svenska jägareförbundets medlemskader såväl stora som små markägare. Svenska jägareförbundet och dess 1okalavdelningar utövar enligt beslut av 1938 och 1951 års riksdagar ledningen av jaktvårdsarbetet i hela landet och får för detta bidrag från jaktvårdsfonden. Utskottet har också motiverat sitt förslag med att kostnaderna för administrationen av jaktvården skulle öka och administrativ oklarhet uppstå om anslag beviljades till annan jaktorganisation än Svenska jägareförbundet. Detta senare förbund är, vilket redan påpekats, en officiell instans, med en av Kungl. Maj:t utsedd ordförande, för tillvaratagande av jägarnas intressen och för behandling av olika spörsmål inom jaktvårdsarbetet. Utskottet anser också att en samverkan mellan de båda förbunden skulle kunna bli av stort värde för hela jägarkåren. Av skrivningen i motionen verkar det som om man från Jägarnas riksförbunds sida inte har så stort intresse för en sådan samverkan. Man skriver i motionen bl.a., att en förutsättning för förhandlingar är att inte det ena förbundet har anledning att känna sig tillbakasatt och undertryckt med, som man kan uppfatta det, myndigheternas goda minne. Men om man skall få en samman slagning till stånd måste man såväl i detta som i så många andra fall kompromissa sig fram utan hänsyn till den egna prestigen och med endast jaktvårdens och jägarnas intresse för ögonen. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag instämmer i vad fru Lundblad anfört. Jag vill även säga till herr Lokander att han har alldeles fel när han påstår att utskottet inte har något intresse av jaktvårdsfrågorna. Han har själv suttit med i utskottet och hört vår diskussion, och den vittnar väl inte om att vi skulle vara ointresserade. Det är riktigt som herr Lokander säger att det finns två jägarförbund. Men vi skall inte förglömma att det ena jägarförbundet har Kungl. Maj:ts uppdrag att handha ledningen av jaktvården här i landet, och så länge det förhållandet gäller bör vi rätta oss därefter. Då får man betrakta den andra organisationen som en sidoorganisation, och det tycker jag att vi kan göra i detta fall. Herr Lokander säger att Jägarnas riksförbund inte vill vara med om en sammanslagning därför att man inte kan godkänna de stadgar som gäller för Svenska jägareförbundet. Var skulle vi hamna, om man på andra områden inom organisations-Sverige skulle bete sig på liknande sätt? Många kanske inte skulle vilja godkänna LO:s stadgar. Då skulle de ha rätt att bryta sig ut och ändå begära LO:s stöd. Det kan väl inte vara riktigt. Det är inte pengarna som avgör om man har rätt att jaga eller får vara medlem i Svenska jägareförbundet. Herr Lokanders påstående i detta avseende är alldeles felaktigt. Jag hoppas att kammaren följer utskottets förslag, och jag yrkar, herr talman, bifall till detsamma.

Herr talman! I vissa frågor sker en förändring i partiernas uppfattning under årens lopp, men i andra frågor däremot sker inte en sådan förändring. Moderata samlingspartiet kommer också i fortsättningen, liksom högerpartiet tidigare, att hävda den uppfattningen att monarkin är en tillgång och av stort värde för vårt land, en uppfattning som jag anser delas av en stark majoritet i landet. Att vi år efter år fört fram förslag om att kvinnlig tronföljd bör kunna tillämpas framdeles, beror på att vi därmed vill visa vårt intresse för mo narkin och att vi vill att den skall vara tryggad så långt som möjligt. Det är ett resultat som för oss är angeläget att uppnå. När det blir kunglig arvsföljd även på den kvinnliga sidan är det så långt som möjligt garanterat att den dag inte kommer då det inte finns någon arvtagare till kronan. Frågan om monarki eller republik avgöres inte direkt genom kvinnlig tronföljd, men indirekt kan en sådan ordning ha sin stora betydelse.

Från grundlagberedningen har vi fått den uppgiften att frågan om statschefens ställning inte på något sätt behandlas med förtursrätt. Den är, anser utredningen, inte någonting som brådskar. Denna fråga har skjutits långt fram i grundlagberedningens arbetsprogram. Jag har sagt vid tidigare tillfällen — och det kan framhållas även i dag — att de som makten har att besluta och bestämma går sannolikt och väntar på ett mera lämpligt tillfälle än det vi nu har, kanske på att det en dag inte skall finnas någon arvtagare till kronan. Så länge som de kungliga sköter sin uppgift på ett så förnämligt sätt som vi har fått uppleva och erfara, så länge som de kungliga har ett så gott anseende hos en bred allmänhet, är det inte aktuellt eller populärt att åstadkomma en förändring i fråga om statschefens ställning. Risken är inte stor att det fattas beslut om en förändring. Även om det är mycket måttligt med lyxen och glansen hos kungligheterna i vårt land, vill jag helt och fullt tro att en stor och bred allmänhet har ett intresse av något utöver det vanliga, det grå, vardagliga och jämnstrukna i vårt samhälle. Allmänheten vill så gärna ha det lilla som finns kvar av glansen hos de kungliga och se upp till dessa. De vill inte att denna möjlighet skall gå förlorad. Som vi framhöll förra året har det varit perioder i Sveriges historia i ungefär 100 år sedan arvsriket här infördes i mitten på 1500-talet, då kungamakten utövats av en kvinna. Men då, för några hundra år sedan, var demokratin åtminstone i denna del av världen ett okänt begrepp. På det kungliga enväldets tid var den dåvarande riksdagen misstänksam mot kvinnlig tronföljd. Ständerna var, som Björn Tarras Wahlberg skriver i sin bok »Kan kungadömet bevaras», rädda för att en svensk kvinnlig statschef kunde gifta sig med en utländsk furste eller regent och på det sättet komma under inflytande av ett annat land. Sverige, menade man, kunde på detta sätt lätt komma under främmande makt. De risker av detta slag som fanns i gångna tider finns inget spår av i vår tid, utan oron för dem kan helt avskrivas. Parlamentarismen och demokratin 1 ett land kan inte förändras med så enkla medel nu för tiden. Frågan om kvinnlig tronföljd måste även uppfattas och ses som en jämlikhetsfråga. Det är så vanligt numera att tala om jämlikhet. Det skall vara jämlikhet mellan människorna, det skall vara jämlikhet mellan könen, när det gäller den materiella tillvaron, arbete och tjänster. Talet om jämlikhet förekom i stor omfattning i den senaste valrörelsen, och det används ofta i den dagliga politiska debatten. Jag har inte haft tid att räkna ut hur många gånger ordet jämlikhet användes i årest remissdebatt, men nog skulle en sådan undersökning som resultat lämna en förvånansvärt hög siffra. Den som inte vill godta kvinnlig tronföljd som en jämlikhetsfråga måste spekulera i något annat. Ty nog skul le kvinnlig tronföljd fungera lika bra i vårt land som i andra länder där man har den ordningen. Som vi också har anfört i den här debatten tidigare finns det olika former för kvinnlig tronföljd, ävs. i vilken ordning en kvinnlig arvtagare skall träda in i arvsföljden. Vi har tidigare föreslagit den kognatiska tronföljden, som innebär att kvinnorna i arvsföljden inte får träda till så länge det i syskonskaran finns någon manlig arvtagare. Denna ordning tryggar monarkin lika säkert som den fullt kognatiska. Den senare formen av kvinnlig tronföljd innebär att den äldste av regentens barn träder till och ärver kronan oberoende av om det är en pojke eller flicka. Det är bara åldern som är avgörande. Motionen var även i år skriven med förslag att den kognatiska arvsföljden skulle tillämpas.

Det är den fullständiga jämlikheten mellan kvinna och man till detta höga ämbete. Vi har dock gjort det förbehållet att den nuvarande successionen inte skall rubbas. I debatten förra året uttalades i denna kammare att någon rättvisa inte fanns i vårt förslag, utan att det var en sardistisk rättvisa som vi föreslog för de kvinnliga arvtagarna till tronföljden. Då vi även på annat sätt blivit kritiserade för att vi inte fört fram ett fullt rättvist förslag, så har vi i vår reservation i år stannat för ett förslag om ett fullt kognatiskt system. Ur rättvisesynpunkt kan vårt förslag följakt ligen inte kritiseras. Det måste vara ett ur alla synpunkter rättvist förslag. Nu finns det i dag möjlighet att i handling visa sitt intresse för jämlikhetens idé genom att rösta för vår reservation — handlingar talar mer än ord. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till vår med 1 betecknade reservation vid utskottets utlåtande.

Herr talman! Efter herr Sveningssons anförande behöver jag inte så mycket utveckla de synpunkter som kan ligga bakom de två reservationer som avgivits i detta ärende. Vi har emellertid för vår del inte kunnat helt ansluta oss till den av moderata samlingspartiet avgivna reservationen. Gemensamt för de båda reservationerna är att det i dag råder oklarhet om huruvida grundlagberedningen kommer att ta upp frågan om kognatisk tronföljd vid sina överväganden om statschefens ställning.

Jag hemställer om bifall till den med 2 betecknade reservationen.

Herr talman! Herr Harald Pettersson sade i sitt inlägg att skillnaden mellan de båda reservationerna låg i sista raden, »successionen i första led» respektive »den nuvarande successionen». Det är riktigt att det är en skillnad, men det finns en annan skillnad också. Den förra skillnaden kanske inte har så stor betydelse. Den andra skillnaden är att reservationen från ett antal folkpartister och centerpartister i utskottet innebär en begäran om en förutsättningslös utredning, medan däremot moderata samlingspartiets reservation innebär en beställning av färdig grundlagstext från grundlagberedningen. Detta kanske i klarhetens intresse bör sägas. Jag hade väldigt svårt att följa med i herr Sörensons resonemang både före och efter det senaste inlägget. Den inflammation och den sensitivitet han talade om förefaller för ögonblicket vara koncentrerad till ett parti, men det behöver vi kanske inte ta upp i detta sammanhang. Hans resonemang i övrigt att denna motion och dessa reservationer icke har med frågan om monarki och republik att göra är inte helt riktig, eftersom i motionen uttryckligen framhålles önskemålet att trygga monarkins ställning för framtiden i vårt land. Där finns ett samband, herr Sörenson.

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 33 har behandlats Kungl. Maj:ts proposition nr 11, i vilken anmälts att ett avtal har träffats genom vilket Duroxföretagen överlåtits till AB Gullhögens Bruk för en köpeskilling av 29 miljoner kronor, vilken summa av köparen skall erläggas enligt i propositionen angiven överenskommelse med 5 miljoner kontant och återstoden i form av en revers med tjuguårig amorteringstid. I Kungl. Maj:ts förslag ingår vidare att staten skall teckna 50 000 aktier i AB Gullhögens Bruk för en köpeskilling av 20 miljoner kronor, vilket inklusive stämpelkostnader innebär ett anvisande av ett investeringsanslag på 20,2 miljoner kronor. I anledning av propositionen har utskottet haft att behandla bl.a. två motionspar. Motionärerna har inte haft någon erinran mot den nämnda aktieteckningen och tillstyrker alltså propositionen i denna del. Motionärerna har emellertid begärt att vederbörande utskott låter utreda och i sitt utlåtande lämnar en fullständig redovisning av de omständigheter som gjort att ett företag som år 1965 ansågs vara en fin affär efter tre års statligt ägande drivits till konkursens brant och nu skall räddas genom att återföras till den enskilda företagsamheten. Motionärernas begäran om en sådan utredning genom utskottets försorg har utskottets majoritet inte kunnat biträda. En reservation av utskottets borgerliga ledamöter har därför varit enda möjligheten att begära att riksdagen får en objektiv redogörelse för Duroxföretagens verksamhet under den tid företagen varit i statens ägo. Jag vill framhålla att om ett företag i enskild ägo hade haft en ekonomisk ställning liknande den Durox hade vid halvårsskiftet 1968 hade det enligt gällande lagar varit skyldigt att inställa betalningarna och begära sig i likvidation. I samband därmed hade det också genom likvidationsförvaltningen varit skyldigt att lämna en redogörelse för orsakerna till fallissemanget. Även frågan om styrelsens ansvar skulle då ha blivit belyst. I utskottets motivering ger majoriteten uttryck för den meningen att propositionen ger entydiga och uttömmande svar på de väsentliga frågor motionärerna ställt och att propositionen belyst de problem motionärerna tagit upp. Man pekar bl.a. på marknadsutvecklingen för lättbetong och investeringar i en ny produktenhet. I propositionen har vidare lämnats en ekonomisk redogörelse, upprättad av Bohlins revisionsbyrå AB i örebro. Men läsningen av bilaga A från den revisionsbyrån ger inte heller något entydigt och uttömmande svar. Om man studerar denna bilaga, som är ställd till styrelsen för Svenska skifferolje AB och Duroxkoncernen i Stockholm, finner man att där talas om uppskattad balansräkning, preliminära balansräkningar för koncernens bolag och en preliminär koncernbalansräkning. Man kan vidare läsa: »Genom kommissionsavtal av år 1966 har Duroxbolagen överlåtit sina rörelser samt till dessa hörande tillgångar och skulder på SSAB. Med anledning härav har inom koncernen inga egentliga särbokslut upprättats för de olika bolagen utan resultatet och ställningen för den gemensamma rörelsen har sammanförts i ett bokslut. Det har på grund härav visat sig vara förenat med vissa svårigheter att exakt uppdela resultaten mellan de olika bolagen. För att kunna genomföra uppdelningen har vi trängt in i det underliggande räkenskapsmaterialet och utgått från bokföringsallegat etc. Vi måste därför reservera oss för att oavsiktliga felaktigheter eventuellt kan förefinnas i bilagorna 1—3. Resultaten för år 1968 är preliminära.» Det heter vidare i denna bilaga att på grund av att bokslutet per den 31/12 framtagits under tidspress har det ej varit möjligt att utreda och i balansräkningen ange beloppen för ställda panter och ansvarsförbindelser.

Jag har vid behandlingen i femte avdelningen framhållit att det är helt naturligt att ett statligt företag, lika väl som ett enskilt, kan råka i ekonomiska svårigheter, särskilt i dagens hårda konkurrens, och även att det inte finns någon anledning att längre än nödvändigt »suga på den karamellen», som utskottets majoritet uttryckte sig. Men för att vi reservanter inte skall riskera att få tänderna fördärvade av sötsaker, borde den utredning som här begärts ha lämnats utan begäran. Vi hade då kanske kunnat svälja karamellen även om den inte varit söt. Den negativa hållningen från regeringspartiets sida att inte vilja lämna en fullständig redovisning av Duroxaffären rimmar för övrigt illa med direktiven för den utredning som tillsatts av statsrådet och chefen för industridepartementet. I dessa direktiv kan man läsa bl.a. följande: » Utredningen torde i sitt arbete knappast kunna undgå att komma in på frågan, huruvida den ordning som för närvarande gäller för ekonomisk upplysning från olika slag av företag är tillfredsställande med avseende på de syften utredningen skall söka tillgodose. För att tillfredsställa önskvärdheten av likvärdig information kan en vidgad redovisning framstå som önskvärd såväl i fråga om materialets omfattning som i fråga om publiceringsfrekvensen.» Herr talman! Jag förmodar att dessa krav skall ställas på såväl enskild som statlig företagsamhet, och det hade funnits en möjlighet att här föregå med gott exempel och utan anmodan lämna en fullständig redogörelse. Enligt reservanternas mening måste det vara till gagn för statlig verksamhet och förtroendet för statliga investeringar att önskemål om bättre information och insyn tillgodoses. Detta är också en av förutsättningarna för att man skall kunna dra lärdom av Duroxaffären. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Därvidlag har vi alltså inte fått utskottsmajoriteten med OSS. När utskottet säger att det genom propositionen lämnats entydiga och uttömmande svar, tar man väl ändå till ord som inte har täckning i verkligheten. Man hänvisar vidare till de kommunikéer som avlämnats i samband med avvecklingen i december. Men även de innehåller mycket knappa upplysningar och ger absolut inte en uttömmande redogörelse för hur man kommit i denna situation och vad som var de verkliga motiven till att en avveckling måste ske. Jag vill erinra om att Durox 1965 inköptes trots ett betydande motstånd i riksdagen från som jag tror samtliga partier. Även på socialdemokratiskt håll restes starka erinringar mot denna affär. Man ansåg att den inte var affärsmässigt riktigt underbyggd, att den var riskabel och att priset var för högt. När affären ändå kom till stånd vill jag för min del beklaga att den inte lyckades. Jag anser att man nu har kommit i en sämre situation med en mycket stark dominans på detta avsnitt av byggnadsmaterialbranschen. Att försöket misslyckades innebär en allvarlig förlust. Detta är en fråga av mycket betydande allmänt intresse och givetvis av stort intresse för riksdagen, som varit med om att besluta affären från början och nu också får vara med om att ta konsekvenserna. Jag tycker att det vore en självklar åtgärd att redovisa denna affär på ett öppet och riktigt sätt. Det är ju ändå ganska extraordinära meddelanden man har fått i frågan. Förlusten på dessa tre år var betydligt över 100 000 kronor per anställd eller 45 miljoner. Det var alltså en ganska stor förlust i förhållande till företagets storlek och den korta tid under vilken företaget hann verka. Bara det motiverar att man borde få litet mera upplysningar. Statsrådet Wickman uttalade i höstas här i kammaren att han välkomnade denna debatt kring Durox. Han menade att Duroxaffären var lärorik och skulle ge aspekter på handläggningen av dessa frågor i fortsättningen. Det hade varit en logisk följd av detta resonemang att man — när man fått perspektiv på frågan — lämnat en uttömmande redogörelse över den. Det finns en rad aktuella frågor kring det statliga företagandet. Vi har förslag om att förbättra den statliga företagsdemokratin och informationen till de anställda inom statliga företag. I Duroxfallet uppvisades raka motsatsen till en god information, och därför borde det här lämnas en belysning i frågan. Vi diskuterar likaså åtgärder beträffande de statliga företagens ledning, och det pågår en utredning om bättre kontakt mellan samhälle och näringsliv. Alla dessa aktuella frågor gör det självklart att man borde få en allsidig belysning av det lärorika exemplet Durox. Jag anser utskottets negativa inställning vara ett felgrepp. Jag vill för min del tro att det ändå kommer en redogörelse för denna fråga. Det ligger i demokratins självklara principer att man öppet och ärligt redovisar sådana här saker. Det kunde vara till ett gott föredöme även för enskilda företag i deras handlande. Jag vill inte sätta statliga företag i särklass, men jag tror ett initiativ från statsrådets sida skulle vara ett gott föredöme för näringslivet i övrigt.

Herr talman! Som motionär i denna fråga har jag efterlyst en närmare redovisning av förspelet till och över huvud taget spelet kring statens förvärv av Svenska Durox AB. Emellertid har här nu och även tidigare sagts så mycket i denna fråga att jag i likhet med herr Nyman kan inskränka mig till att i huvudsak instämma i de anföranden som tidigare hållits av herr Ottosson och herr Olsson. Därjämte skulle jag ytterligare och med tyngd vilja ställa kravet på en redovisning av förspelet till Duroxköpet. Med hänsyn till den även relativt sett förvånansvärda felbedömning som här skett är det enligt min uppfattning ett anständighetskrav att vi får klarhet om den förmenta sakkunskap som stått regeringen till tjänst i den misslyckade affären. Därmed, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Utskottsmajoriteten har inte kunnat dela reservanternas uppfattning om att en ytterligare redovisning av Duroxaffären, utöver vad som redan skett i propositionen och i de interpellationsdebatter som förekommit vid höstriksdagen, skulle vara nödvändig. Enligt utskottets mening har departementschefen på ett klart och uttömmande sätt gett svar på de mera väsentliga frågor och problem som motionärerna Önskar få belysta. I propositionen redovisas sålunda såsom en väsentlig orsak till den uppkomna situationen den marknadsutveckling för lättbetong som ägt rum under senare år.

Till detta kommer så de betydande investeringar som gjorts sedan man förvärvade företaget, vilka enligt propositionen uppgår till 40 milj.kr.nor. I en bilaga till propositionen finns, såsom de föregående talarna har erinrat om, en ekonomisk redogörelse utförd av en revisionsbyrå, vilken kommit fram till en förlust på 44 miljoner kronor. Utöver denna redovisning hänvisar utskottets majoritet till den information i ärendet som tidigare har lämnats bl.a. i den interpellationsdebatt i frågan som ägde rum i denna kammare den 12 december förra året. Statsrådet Wickman lämnade då en utförlig redogörelse i frågan. Han framhöll bl.a.: »Låt mig upprepa vad jag tidigare har sagt: naturligtvis har det skett misstag i Duroxaffären.> Men mot bakgrund av detta konstaterande framhåller han: »Den lärdom vi kan dra av Duroxaffären ur statlig ägaresynpunkt är att vår apparat att sköta det statliga ägarin tresset icke haft den kapacitet som är önskvärd. Vi har också tidigare varit medvetna om att ett viktigt reformområde ligger framför oss i detta avseende. Detta arbete har inletts långt innan dagens debatt.

Här har väl inte i något avseende gjorts försök att undanhålla något. Mot den bakgrunden har jag mycket svårt att förstå den borgerliga oppositionens agerande i denna fråga sett ur rent sakliga synpunkter. Det enda som kan förklara det stora intresse som visas i den är väl att man tror sig kunna göra partipolitik av densamma. Annars skulle man väl kunna räkna med att de ärade företrädarna för reservationen vore lika intresserade när exempelvis ett privat företag får det besvärligt. Då har jag inte märkt att det är någon trängsel i denna kammares talarstol.

Nu gäller det ett statligt företag, och då tror man, som jag nyss framhöll, att det går att göra partipolitik av saken. Genom att göra en stor affär av den här frågan tror jag att man genom misskreditering av den statliga verksamheten vill bromsa dess expansion. Men det kommer inte att lyckas.

Medan detta sker på det rent sakliga och praktiska planet lever den borgerliga oppositionen kvar på skansar från 1800-talet, som för länge sedan blivit underminerade av utvecklingen och som av den anledningen enligt mitt förmenande är hopplösa att försvara. Låt mig efter dessa synpunkter också mer direkt bemöta de olika inläggen här i kammaren. Herr Ottosson talade om att enskilda företag gör konkurs när de får det besvärligt. Det är inte alltid de gör det! I det exempel som jag nämnde har inte den möjligheten till redovisning förelegat. Det är alltså inte så entydigt och säkert att det alltid går den vägen. Herr Ottosson var också inne på bokföringsbyråns reservation, men den reservationen är, förmodar jag, en rutinmässig åtgärd som väl alltid sådana företag vidtar för att gardera sig för felaktigheter som man inte kan förutse. Det finns därför inte anledning att dra alltför långtgående växlar på en sådan reservation. Vidare hoppades herr Ottosson att oppositionen genom: vår medverkan inte alltför länge skulle behöva suga på karamellen. Jag tror, herr Ottosson, att hur vi än agerar från majoritetens sida och hur rädda ni än är om edra tänder inom oppositionspartierna, så kommer ni nog att vilja suga på den karamellen åtminstone över 1970. De olika talarna har också återkommit med begäran om en uttömmande redovisning. Det vore kanske lämpligt att man här något mera preciserade vad man menar. Jag tycker mig inte ha förmärkt, exempelvis under utskottsbehandlingen, att intresset har varit särskilt stort när det gällt att få information. Som mina ärade vänner från utskottets femte avdelning vet är det ganska vanligt att man inom utskottet begär att få föredragningar från vederbörande departement. Inte minst från den borgerliga sidan uttalas ofta önskemål om information, och det har nästan i samtliga stora frågor förekommit att företrädare för vederbörande departement har lämnat en uttömmande och mycket värdefull information. I denna fråga har sådan information av någon anledning icke aktualiserats. Det har icke begärts att en sådan redovisning skulle lämnas från industridepartementet. Det rimmar dåligt med reservationen och talet om att man begär en uttömmande redovisning, när man inte ens vid förbehandlingen av ärendet, innan det kommer upp i kammaren, har intresse av att få lyssna till vad departementet kan ha att anföra utöver vad som redan redovisats i propositionen. Slutligen sade herr Nman att man kan kräva mer av staten än av det enskilda näringslivet. Det kan jag inte hålla med honom om. Men man kan utan tvekan, det är vi helt överens om, ställa samma krav på staten som på näringslivet. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Bertil Petersson ifrågasatte sakligheten i våra anföranden. Jag talar bara för mitt eget och frågar om det var något osakligt i det. Jag anförde argument på argument varför det borde vara en allmän redovisning. Det är en självklart demokratisk uppgift att ett samhälleligt organ lämnar en redovisning när så många begär det i en fråga som vi nu diskuterar. Men hur var det med sakligheten, när herr Bertil Petersson alltså kom med beskyllningen att vi tänkte göra partipolitik av denna fråga? Där brast det i saklighet. Om man vill undvika att göra partipolitik av denna fråga är det väl bäst att lämna en allsidig redogörelse av ärendet. Det är väl det man oftast tillgriper i ett demokratiskt samhälle. Om det är risk för mygel, att det görs partipolitik eller att man i något avseende tillskansar sig särskilda fördelar, då lämnar man väl en redovisning, en allmän information. Jag tror faktiskt att det också kommer att sluta med att vi får en sådan allmän redovisning av detta ärende. Herr Petersson frågar också varför vi inte begärde att få en belysning av dessa frågor i utskottet. Vi hade inte haft något emot en sådan belysning, men jag tror inte att en redovisning i utskottet hade täckt det behov av allmän information som motionerna och reservatioven efterlyser. Jag tror det erfordras en betydligt mer bearbetad redovisning här. Sedan tror jag inte att vi behöver stå i denna talarstol och ange vilka upplysningar vi vill ha. De som får den uppgiften kommer säkert att vara kapabla att lämna en allsidig och uttömmande utredning av bakgrunden till denna affär, dess genomförande dess korta livstid och dess avveckling. Det behöver vi inte närmare gå in på från denna talarstol.

Herr talman! Jag reagerade något mot den historieskrivning som den ärade talesmannen för utskottet gjorde när det gällde behandlingen av ärendet i femte avdelningen. Detta har bemötts av herr Nyman och herr Johan Olsson, och jag har därför inte någon anledning att gå in på detta. Men det är väl ett faktum att det i motionen begärts en utredning genom utskottets försorg som redan skulle ha varit bifogad det utlåtande vi i dag behandlar i riksdagen. Det fanns emellertid inte något intresse från majoritetens sida att göra en sådan utredning. Herr Bertil Petersson gjorde i slutet av sitt anförande några utfall mot oppositionen. Jag tror inte att man kan beskylla de borgerliga ledamöterna med anledning av reservationen för att föra en 1800-talspolitik. Vi har nog ungefär lika stora erfarenheter av modern näringspolitik som många andra. Med anledning av uttalandet att vi skulle suga på denna karamell över 1970 års val vill jag säga att det närmast var för att slippa detta, herr Bertil Petersson, som vi begärde denna utredning så att saken skulle vara utagerad. Det kan hända att det till 1970 års val kan komma en ny affär så att vi slipper suga på denna. Om vi skall se på denna affär ur utredningssynpunkt, finner vi att det är tre misstag som begåtts. Det första var inköpet. Anläggningen var otroligt hårt nerkörd, och det pris som betalades var alltför högt. Detta konstaterades i den debatt som ägde rum redan vid den tidpunkt då förvärvet gjordes. Det är en av anledningarna till det hela. Det andra misstaget var att det gjordes en tillbyggnad som kostade 40 miljoner kronor. Jag tror att den investe ringen inte var marknadsmässigt betingad. Det tredje misstaget har relaterats i propositionen. Man anskaffade maskiner för mycket höga kostnader, något som blev ett totalt misslyckande. Det sägs därutöver att man under de år man drivit detta företag för att öka sin marknadsandel på den svenska marknaden använt en prisoch rabattpolitik som medfört att man givetvis kunnat öka marknadsandelen men i stället fått en olönsam tillverkning. Jag måste säga att det är mycket enkelt för vilket företag som helst, statligt eller enskilt, att öka sin marknadsandel, om man inte behöver ta hänsyn till att man måste täcka de kostnader som är förbundna med varans framställning. Vi smålänningar som har småindustrier skulle haft mycket, mycket större företag om vi hade sluppit att ta denna hänsyn, men vi är tyvärr tvingade därtill. Jag vill bara erinra herr Bertil Petersson om att jag redan i mitt första inlägg sagt att jag inte skiljer mellan statliga och enskilda företag utan att jag har lika stora pretentioner på båda två. Herr Bertil Petersson nämnde Oskarshamnsvarvet. Jag vill med anledning därav säga att om ett varv går omkull eller går i konkurs eller träder i likvidation, görs det en likvidationsutredning. Man får genom konkursförvaltningen, genom ackordscentralen eller den som har hand om det hela en verklig utredning som belyser anledningarna till detta resultat. Det kan vara värdefullt för alla parter att i varje sådant här fall, även när det gäller statliga företag, få ett besked om vad som är anledningen till det hela. Jag tror inte att det här gäller att häkta någon viss man, utan här gäller det att få fram anledningen till att man på så otroligt kort tid som tre år har kunnat köra ner ett företag och kunnat förbruka 45 miljoner kronor, vilket i varje fall innebär 10 kronor per skattebetalare här i landet.

Herr talman! Utvecklingen inom Durox och avvecklingen av Duroxengagemanget och — om jag så får säga — Duroxengagemangets fortsättning i ny form kan diskuteras från många olika utgångspunkter. Det har delvis redan skett i dag. Detta kan diskuteras utifrån en synpunkt som är intressant och som vi får anledning återkomma till senare under vårriksdagen, nämligen förhållandet mellan staten-ägaren och företaget. Hur skall staten utöva sin ägarfunktion i företaget? En annan viktig aspekt på Duroxaffären är frågan om informationen, insynen, och då menar jag informationen till allmänheten, till riksdagen och till de anställda. Den berör också frågan om statens företagsansvar som arbetsgivare. Slutligen berörs i de motioner som är väckta i anledning av förslaget att teckna aktier i AB Gullhögens bruk frågor som inte behandlas av statsutskottet utan av bankoutskottet och som kommer upp till behandling senare. Jag tänker nu på motioner av herr Knut Johansson m.fl. Detta har samband med Duroxaffären, och det gäller hela frågan om statens politik på byggnadsmaterielområdet. Jag tänkte i största korthet ge en historisk redovisning av hur Duroxaffären har upplevts i departementet, därför att det kan ge en viss konkretion åt diskussionen om hur staten skall uppträda som ägare. Det kan också tjäna som underlag för den fortsatta debatten och medverka till att analysera de erfarenheter vi gjort på detta område. Vilken uppgift har ägaren till ett företag? Hans primära praktiska uppgift är att utse företagets styrelse, möjligen också delta i valet av verkställande direktör, fast det är styrelsens ansvar. Företagets ägare skall fastställa företagets målsättning, dess policy, och skall självfallet fortlöpande kontrollera att företaget uppfyller de målsättningar som ägaren satt upp för företaget. Går företaget bra och rapportrutiner na fungerar väl är utövandet av ägaransvaret inte särskilt betungande. Men går företaget dåligt — och det var i eminent grad fallet med Durox — kan ägarfunktionens fullföljande bli rätt belastande. Till att börja med måste rapporteringsrutinen vara sådan att man mycket snabbt får reda på när det går galet i ett företag. Sedan analyseras orsakerna till det, och resultatet av analysen ger svar på om man kan räkna med att företagsledningen och styrelsen är i stånd att vrida utvecklingen rätt. Tror man inte det är ägarens uppgift att skaffa ny ledning till företaget. Däremot kan det aldrig vara ägarens uppgift att överta företagsledningens ansvar för företagets skötsel. Det gäller både när ägaransvaret utövas av departementet — vilket nu är fallet för statliga företag — eller om ägaransvaret överflyttas på ett särskilt förvaltningsbolag. Om vi nu på Duroxfallet tillämpar denna skiss till hur staten som ägare — eller en ägare över huvud taget — agerar gentemot sitt företag, hoppas jag att kammarens ledamöter förstår att jag vill uppehålla mig vid den period i Duroxaffären som jag själv har haft ansvaret för. På våren 1967 inkom rapporter till departementet-ägaren framför allt om den mycket oroande utvecklingen av kostnaden för den nya fabriken. Dessa uppgifter var oroande därför att de var skiftande men alltid i samma förändringsriktning. Inte bara kostnadsutvecklingen som sådan för anlägggningen inklusive maskiner vara oroande, utan anläggningens rent produktionstekniska funktionsduglighet sattes också i fråga. Det var så att säga den första kontakt jag hade med Duroxkrisen. Dessutom inträffade vid den tiden en stagnation i efterfrågan, vilket gjorde att den bakomliggande bedömningen av en fortgående marknadsökning inte reaiiserades. Vad gör ägaren i ett sådant fall? Den första åtgärden här var att styrelsen fick skaffa en ny verkställande direktör. Styrelsen hade uppenbarligen fattat sina investeringsbeslut på en grundval som visade sig icke överensstämma med en så korrekt bedömning av de faktiska förhållandena som den hade rätt att kräva. Vi skall komma ihåg att köper man ett företag, så köper man inte bara en tomt och ett hus och maskiner, utan man köper också företagets organisation och de människor som arbetar i företaget. Durox” »innanmäte» ingick självfallet i förvärvet av bolaget 1965/ 66. Det första problemet blev alltså att skaffa en ny verkställande direktör. Dessvärre fick företaget under alltför lång tid leva under en provisorisk lösning av denna fråga. Det kan finnas två förklaringar till detta. Den ena är att det just på grund av företagets problem inte var så lätt att hitta en ny verkställande direktör, och det var inte lätt att göra det så snabbt som vi önskade. Den andra orsaken är — det vill jag inte alls dölja — att vi på den statliga sidan än så länge har mindre möjligheter att rekrytera företagsledande personal än de privata företagen har, helt enkelt därför att våra kontaktytor är mindre och personkontakterna färre. Detta är inte egendomligt, eftersom 90 procent av den svenska industrin ligger i privata händer. Det är därför självklart att vår tillgång till folk med tillräcklig kapacitet tills vidare är mindre än vad som gäller på privat håll. Det är klart att det har belastat företaget att den lösningen drog ut på tiden. Även styrelsen genomgick en rekonstruktion. Ordföranden blev landshövding och lämnade styrelsen. Också när det gällde att hitta en kompetent ordförande inträffade en förskjutning i tiden. Det gick åtskilliga månader, men utskottets ledamöter vet — säkert också riksdagens övriga ledamöter — att den som sedermera blev ordförande i styrelsen var Carl Olof Ek, vilken sedan ledde styrelsen på ett utomordentligt sätt. Under hela den här perioden pågick intensiva utredningsarbeten inom företaget, med hjälp av expertis som skaffades dels genom departementet, dels genom styrelseordförandens försorg. Vi gjorde en erfarenhet som nog flera som har sysslat med företag har gjort, nämligen att det tar mycket längre tid att få fram information från ett företag som går dåligt än från ett företag som går bra. Ett företag som går dåligt har i regel en dålig bokföring. Utredningsarbetet pågick i drygt ett år, och man kan säga att det var en alltför lång period, men det är lätt att säga, om man inte själv suttit » djupt nere i smeten» och mötts av uppgifter som har varit oklara, motsägelsefulla och ofullständiga. En fullständigt klar bild av företagets tekniska och ekonomiska läge och de alternativ som fanns för företagets fortsatta bestånd förelåg faktiskt inte förrän i september i fjol. Vi stod då inför två alternativ. Det ena hade varit fortsatt drift under statligt ägarskap, vilket skulle ha förutsatt rätt betydande kapitaltillskott och ändå lämnat en betydande osäkerhet om företagets fortsatta lönsamhet. Det skulle även ha inneburit — vilket jag har påpekat tidigare och gärna upprepar — personalinskränkningar av samma storleksordning som de som nu har fått lov att vidtagas. Det andra alternativet var att finna någon form av samgående med i första hand Gullhögen. Man kan fråga varför Duroxsanläggningarna är värdefullare i Gullhögens hand än i statens. Det beror inte på att Gullhögen är ett privat företag och att staten är stat, utan det beror naturligtvis på — om jag skall behöva säga det — att Gullhögenkoncernen har helt andra resurser när det gäller produktutveckling och marknadsföring än vad staten har när det gäller Durox. Det betyder att för Gullhögen representerade anläggningarna ett större värde än vad de gjorde för staten. Detta är anledningen till att vi fattade beslut om att inleda förhandlingar med Gullhögen om en överlåtelse av Duroxanläggningarna. Beslutet fattades den 7 november i fjol. Sedan genomfördes förhandlingarna så snabbt som det över huvud taget var möjligt. Förhandlingarna fördes under två förutsättningar. Den ena förutsättningen var att staten samtidigt skulle bli delägare i Gullhögen — det var ett önskemål från båda parternas sida. Den andra förutsättningen var att de anställdas intressen av en tryggad sysselsättning skulle tillgodoses och att avvecklingen av den personal som det var nödvändigt att friställa skulle ske på ett tillfredsställande sätt. Detta var en något skissartad beskrivning av hur staten-ägaren agerade gentemot företaget. Hur agerade då staten gentemot allmänheten och riksdagen? Jag bestrider bestämt att vi skulle ha försökt dölja allvaret i situationen när det gäller Durox. Det har åberopats uttalanden i publikationen Statliga företag. Man kan ju alltid läsa uttalanden på olika sätt, men den som allvarligt bemödar sig om att läsa denna publikation skall finna att när det gäller det ekonomiska resultatet för SSAB så redovisades en rörelseförlust redan år 1967 — publikationen kom ut under år 1968 och avser 1967 års bokslut — på en halv miljon kronor. En förlust på en halv miljon kronor låter inte så mycket, säger ni, men man skall komma ihåg att detta är rörelseförlusten, alltså förlusten före avskrivningar och räntor.

Det är dock klart att informationen till allmänheten om de statliga företagen kan bli bättre än den är i dag. Vår ambition har varit att successivt förbättra informationen. Vi har tagit vissa steg genom den här publikationen, men den kan naturligtvis också göras bättre. Vi inbjuder ständigt de intresserade läsarna av publikationen att komma med förslag om hur den skall göras bättre, och vi kommer att lägga ned ökade resurser på att i fortsättningen göra den bättre än vad den är i dag. Detta är en process; publikationen blir öppnare och bättre för varje år, och det är min ambition att denna utveckling skall fortsätta. På samma sätt ålägger vi självfallet våra företag att ha en bokföring som gör det möjligt att lämna en utförlig offentlig redovisning. Informationen till riksdagen är ett stort och allvarligt problem. Jag förstår mycket väl de utskottsrepresentanter som säger att de inte har kunnat följa utvecklingen inom Durox under de gångna åren. Det är riktigt att riksdagens ledamöter inte kunnat, med nuvarande ordning, följa den på annat sätt än antingen genom att läsa denna publikation eller — självfallet — också genom att ställa frågor till industridepartementet. Jag är verkligt ledsen över att ingen från utskottet tog ett sådant initiativ i samband med behandlingen av Duroxpropositionen. Det kanske låter naivt, men vi hade faktiskt utgått från att det skulle bli fallet. Vi var förberedda på det och hade också gjort i ordning ett ganska utförligt material. Hur riksdagens möjligheter att fortlöpande följa utvecklingen inom de statliga företagen lämpligast skall tillgodoses är inte ett helt lättlöst problem, av skäl som jag inte nu behöver utveckla närmare. Vi får tillfälle att återkomma därtill. Det kommer att bli en av de väsentliga frågor som skall tas upp i samband med förslaget att inrätta ett statligt förvaltningsbolag. Jag vill sedan något beröra frågan om informationen till de anställda. Jag sade tidigare, och det har citerats, att informationsverksamheten inom Duroxföretagen — jag tänker inte framför allt på informationen i samband med den kris som fick sin utlösning i december, utan på den mer löpande informationen i företaget — uppenbart inte fungerade väl. Den fungerade inte bra från företagsledningen till de anställda och inte heller — vilket enligt min mening är lika väsentligt — från de anställda till företagsledningen. Skall information ha någon mening i ett företag måste den gå i båda riktningarna. Informationen är inte bra i ett företag — även om den görs aldrig så effektiv — om den är enkelriktad. Det måste alltid vara fråga om dubbelriktad information. Detta är ett allvarligt problem, och som nämnts tidigare i debatten tar vi upp det i de statliga företagen. Jag tror inte att det finns någon statlig företagsledning som inte känner ägarens intention och att vi ställer det anspråket på de statliga företagen att dessa går före när det gäller en effektiv information till och från de anställda liksom när det gäller de anställdas medverkan i företagens beslut. Trots de brister som rådde tror jag ändå man kan säga att företagets problem och svårigheter var ganska väl kända bland de anställda. Dessa fick av styrelsen en mycket utförlig redovisning av läget i företaget den 9 maj 1968. Den 19 november fick de anställdas representanter mycket klara besked om den personalavveckling som var nödvändig och också om anledningarna därtill. Däremot informerades icke de anställda under pågående förhandlingar med Gullhögen. Jag tar på mig ansvaret för detta. Det är ett ansvar som jag icke finner svårt att bära, eftersom det inte är möjligt att driva förhandlingar under en pågående offentlig debatt. Jag är ganska övertygad om att det hade varit omöjligt att nå resultat genom förhandlingarna, eller i varje fall att det blivit väsentligt svårare att göra det om förhandlingarna varit offentliga. Vi måste dessutom komma ihåg att man, när man inleder en förhandling, inte vet om den kommer att leda till resultat. Det säger sig väl självt att båda parter ställs i en mycket besvärlig situation om de skall föra en förhandling under offentlig insyn och förhandlingen sedan inte leder till resultat. Skulle vi introducera den principen i våra relationer till näringslivet att vi driver alla förhandlingar under permanent kontakt med — de facto — massmedia så är jag orolig för att våra möjligheter att agera aktivt i svensk industri skulle försvinna. Och det kan faktiskt hända att detta är önskemålet när man framställer kravet på ökad offentlighet i förhandlingarna. En helt annan sak är naturligtvis att all insyn skall ges i fråga om förhandlingarnas resultat. Framför allt är det ju väsentligt vilka förhandlingsresultat man når. Jag tror att jag inte refererar företagsnämnden i Durox fel när jag säger att då motiven för förhandlingsgången och resultatet av förhandlingarna redovisades vid nämndens sammanträde i december förekom i varje fall på den punkten icke någon kritik mot företaget för bristande information. I det sammanhanget kan jag passa på att tala om för kammarens ledamöter hur läget i dag är för de 140 personer som fick varsel om permittering i samband med uppgörelsen med Gullhögen. Det var 100 kollektivavtalsanställda och 40 tjänstemän. Vissa uppgifter om läget lämnades när propositionen skrevs, men jag har nu färskare uppgifter. Av de 100 kollektivavtalsanställda har 65 erhållit annat arbete. Tre går i omskolningskurser, 32 är kvar i företaget och kommer att vara det med oförändrad lön till utgången av mars. Samtliga dessa 32 har anvisats annat arbete. Av tjänstemännen — det var exakt 42 — har 20 erhållit annat arbete me dan två är under omskolning. De övriga erhåller lön till den 30 juni, och för flera av dem pågår för närvarande förhandlingar om anställning. För att beröra denna aspekt på Duroxaffären — hur staten har uppträtt som arbetsgivare — tror jag att man kan säga att avvecklingen av en del av personalen i Durox har skett i former som i varje fall något så när motsvarar de anspråk vi bör ställa på staten som arbetsgivare. Dessutom finns i avtalet — vi diskuterar inte det närmare i dag — bestämda utfästelser av Gullhögen om fortsatt sysselsättning för de kvarvarande 260 anställda i Durox och — vilket var ett särskilt önskemål från statens sida i förhandlingarna — förtur för den äldre arbetskraften. När man läser utskottsutlåtandet finner man att det uppenbarligen råder full enighet om att de förslag som lagts fram i propositionen innebär en riktig lösning av de problem som förelåg i den uppkomna situationen. Utskottet tillstyrker sålunda enhälligt både försäljningen och förvärvet av aktierna i Gullhögen. Det är underligt att inte de borgerliga reservanterna av intresse för skattebetalarnas pengar har begärt att få utredning om hur vi har värderat Gullhögens aktier. Det är dock 20 miljoner vi kräver av skattebetalarna och riksdagen. Också det hade vi väntat att få redovisa, vilket vi hade kunnat göra. Jag kan självfallet inte göra det här från talarstolen. Men om någon är intresserad av detta kan jag, i de sekreta former som materialet nödvändiggör, även ur den synpunkten motivera vårt förvärv av aktier i Gullhögen till den kurs som nu riksdagen fattar beslut om. Men reservanterna är inte nöjda utan kräver en uttömmande redovisning av utvecklingen i Durox och en förklaring till att läget blev som det blev. Jag vill då säga att vår ambition har varit att ge en så fullständig och öppen redovisning av läget som det över huvud taget har stått i vår makt att ge. När vi sålde företaget i december redovisade vi omedelbart omfattningen av den förlust som blev synlig i samband med försäljningen. Vi har också redovisat den i propositionen genom en specialrevision, som har verkställts just för att vi skulle kunna ge riksdagen en så snabb och fullständig information som möjligt. Man har sagt att redovisningen är ofullständig och osäker. Ja, visst är den det, men av ett mycket enkelt skäl. Jag tror inte att det i något företag är möjligt att revidera ett bokslut 14 dagar efter bokföringsårets utgång utan att revisorn måste förse resultatet med vissa reservationer. Revisionen är ännu preliminär och kommer att följas av en normal och fullständig revisionsberättelse om någon månad. Jag tror inte någon kan göra gällande att vare sig detta förhållande eller de värderingssvårigheter som uppstår, när det gäller att skilja ut de olika rörelserna ur det gemensamma bokslutet, i verkligheten på någon punkt skapar oklarhet i den bild som revisionen ger av företagets ställning. Jag vill därför alldeles bestämt protestera emot att redovisningen skulle vara bristfällig. Man säger att vi inte tillräckligt angivit orsakerna och frågar: Har det förelegat brister i underlaget för styrelsens beslut? Detta är väl ändå en retorisk fråga efter den redovisning som lämnats både om utvecklingen av kostnaden för den nya investeringen och om den förändrade marknadsbilden. Naturligtvis har det förelegat brister, och hela vår redovisning har ju bottnat i en vilja att redovisa bristerna i detta företag. Som jag nämnde, föranledde bristerna skifte på VD-posten. Man frågar: Har inte företagets prispolitik, rabattpolitik och marknadspolitik påverkat resultatet negativt? Jag tror inte det. Såvitt vi kunnat bedöma, har företagets prispolitik varit den i branschen gängse. Jag tror i verkligheten inte att de reservanter, som kräver vad de kallar en uttömmande redovisning, egentligen själva uppriktigt väntar, att en sådan skulle ge någonting som inte redan i dag står fullkomligt klart för alla som över huvud taget besvärat sig att följa denna fråga genom de informationer som vi har lämnat. Jag hoppas reservanterna ursäktar mig om jag säger rent ut: Jag tar inte ert krav på ytterligare, uttömmande redovisning som eti renodlat uttryck för kärlek till sanning och demokrati. Jag gör så av precis samma skäl som jag inte tar publiciteten kring friställandet av de 140 männen i Skövde som uttryck för omsorg om de anställda i Durox. Den publicitet som ägnades de 140 friställda i Skövde var minst tio gånger så stor som den man ägnade de 20 000 anställda, svenska arbetare och tjänstemän, som friställdes under samma år i privata företag.

Herr talman! Av hälsoskäl hade jag egentligen tänkt sitta stilla i min bänk i dag, men mitt intresse för saken gör, att jag inte kan hålla mig i styr. Kanske min läkare inte tycker så bra om det.

Vi inom oppositionen har väl lika lojala intressen och synpunkter som någon annan. Jag kan respektera de av statsrådet Wickman nyss uttalade synpunkterna på hur staten bör agera som utövare av sitt ägaransvar, och jag kan i denna del också hålla med honom ganska långt. Han säger — och det kan jag ge honom rätt i — att statens ägaransvar i huvudsak är begränsat till att staten skall utse verkställande direktör och styrelse och att man åtminstone i stora drag skall ange riktlinjer för företagets policy samt om det går dåligt analysera orsakerna till detta och tillsätta en ny ledning, som skapar lönsamhet inom företaget. Såvitt jag kan förstå av statsrådet Wickmans anförande måste den rapport om förhållandena vid företaget som avgavs år 1967 ha varit en allvarlig tankeställare och en alarmsignal för regeringen och departementet. En nyhet är att rapportens uppgifter om kostnadsutvecklingen var oroande; det kan jag inte påminna mig ha sett någonting om i propositionen. I den sägs det, att marknadsutvecklingen varit oförmånlig, att funktionsförmågan hos företaget varit dålig. Herr Wickman tillägger att man fått svårigheter genom att man nödgats byta verkställande direktör. Vilka förebråelser kan man då rikta mot regeringen? Jag tror för det första att man kan rikta kritik mot regeringen för att den köpte Duroxföretaget för dyrt. Det hela var från början en dålig affär, låt oss i rimlighetens namn nu erkänna detta, statsrådet Wickman. Enligt beräkningarna innebar köpet en förräntning av det investerade kapitalet på en procent. Detta måste ha gjort det dubbelt angeläget för den ansvarige ministern att verkligen ägna uppmärksamhet åt företagets problem. Det förefaller mig för det andra som om man också kan förebrå regeringen för bristande handlingskraft i detta ärende. Man satt tydligen merendels om inte med armarna i kors så något i den stilen från år 1967 — jag vet inte säkert om det var på sommaren denna rapport avgavs — fram till hösten 1968. Då äntligen gjorde man någonting. Under mellantiden hade man tydligen också fått klarhet i, vilket statsrådet Wickman upplyst oss om, att företaget hade en dålig bokföring. Det tycker jag är mycket angeläget att observera. Man borde i rimlighetens namn ha sett till att åtminstone bokföringen var något så när å jour och riktig. I propositionen talas om den ogynnsamma <marknadsutvecklingen. Man frågar sig om inte denna ogynnsamma förändring av marknaden egentligen i ganska väsentliga stycken framkallades av Duroxföretagets eget agerande. Visserligen kanske det blev en liten stagnation i själva marknadsuppgången, men det borde inte ha betytt så mycket. Under detta agerande ökades bolagets marknadsandel, om jag inte missminner mig från 9 procent till 13,6 procent. Det skedde tydligen genom en rabattpolitik som man kan kalla något frikostig. Därav förlusterna. Det skulle verkligen vara intressant att få reda på hur stora förlusterna varit på grund av denna olyckliga försäljningspolitik och hur stora förlusterna har varit på produktionssidan. Statsrådet Wickman undrade slutligen varför från oppositionssidan inte något uppgift begärts angående värdet av Gullhögenaktierna, dvs. den aktiepost på 20 miljoner kronor som av staten förvärvats. För egen del skulle jag vilja säga att det naturligtvis är ett ganska högt pris man har fått betala, men det är inte något orimligt pris. Såvitt jag kan förstå finns det ett ganska högt substansvärde i Gullhögenföretaget och en ganska stor expansionsförmåga ligger dold i företaget. Jag tror därför inte att staten behöver lida några förluster på den affären; den är nog all right. Man kommer troligen att få en någorlunda rimlig förräntning på det investerade kapitalet, och staten har räddat ansiktet.

Herr talman! Får jag först säga några ord till vännen Bertil Petersson. Han återkom nämligen till att vi inte begärde några föredragningar i utskottsavdelningen. Vi begärde emellertid en utredning. Nu har vi också fått reda på av departementschefen att det fanns tillgängligt material. Man hade bara behövt stödja det motionsyrkande som förelåg, så skulle det varit mycket lätt att få fram erforderligt material för att ge en klar utredningsbild. Sedan vill jag tacka för de vackra blommor som herr Bertil Petersson strödde. Han hänförde mig till Gnosjö i stället för till Anderstorp. även den uppgiften var felaktig, men det förlåter jag honom, ty vi är goda väner där nere i Småland. Jag tror emellertid inte att han bör skilja på enskilda ledamöter av moderata samlingspartiet och partiet som sådant; vi arbetar för samma sak. När vi nu har fått besked om att det är moderna och expansiva medlemmar som företräder partiet, så får nog herr Bertil Petersson vara vänlig att ge partiet samma epitet. Så vill jag säga att jag med intresse lyssnade till stora delar av statsrådet Wickmans anförande. Där fanns mycket som jag inte hade någonting att erinra mot speciellt vad gäller analysen av företagsamheten och hur den skall utvecklas. Jag har en känsla av att departementschefen ser på detta ungefär på samma sätt som en enskild företagare. Jag blev emellertid beskylld för att jag hade läst verksamhetsberättelsen på ett dåligt sätt. Den är inte längre än en halv sida, och jag har läst igenom den till och med flera gånger. Den ekonomiska tablån har inte undgått min uppmärksamhet. Men skall man verkligen lämna en ekonomisk tablå för 1967 och sedan i styrelseberättelsen säga att förutsättningarna för koncernens produkter 1968 får anses vara goda? Jag vill bara fråga vem det är som läser rätt och vem det är som läser fel. Man måste väl av det uttalandet få den uppfattningen att utsikterna hade vänt även om de tidigare varit besvärliga. Tyvärr var förhållandet ett annat. Sedan ville departementschefen ironisera över att vi inte hade begärt att få aktievärdet uträknat. När man köper aktier i ett börsnoterat företag, finns det så mycket ekonomiskt kunnigt och duktigt folk som ser till att det är rätt värde på aktierna, att det hade jag inte några bekymmer för utan antog att värdet var riktigt. Dessutom vill jag säga att vi vid realbehandlingen i utskottet faktiskt hade tillgång till ganska omfattande material, som jag här inte kan redovisa därför att det var hemligstämplat men där vi även fick fram en värderingsakt på aktierna. Det var alltså anledningen till att vi inte behövde begära någon särskild utredning om detta. Herr talman! Jag skall inte fortsätta debatten ytterligare. När det nu enligt vad statsrådet Wickman upplyser finns material tillgängligt för att göra en utredning, får jag väl hoppas att statsrådet, om majoriteten skulle avslå utskot tets begäran, på eget initiativ ger oss den utförliga redogörelse som vi här har begärt.

Herr talman! Jag vill gärna säga att jag tycker det var värdefullt att statsrådet Wickman deltog i debatten här i första kammaren. Han lämnade för övrigt även en hel del informationer utöver vad vi kände till tidigare. Jag tyckte också att statsrådets ton och framställning var saklig och bra. Han följde inte upp herr Bertil Peterssons ganska hårda utspel då denne gjorde gällande att det var en aktion från reservanterna för att göra en politisk affär av denna fråga. Det var bara i en enda mening i slutet av sitt anförande som statsrådet Wickman ändå sade att han inte trodde att det var en riktigt ärlig strävan hos reservanterna att skaffa mer information. Jag vill bara säga att det är min uppriktiga och ärliga strävan att arbeta för att det blir bättre information på detta område. Jag bestrider absolut att det hittills har lämnats en uttömmande redovisning.

Då bör Duroxaffären absolut ligga till grund för debatten om de kommande lösningarna. Jag tycker att det är ett helt legitimt krav som man kan ställa utan att man därmed behöver stämplas för att söka politisk strid eller för att ha särskilda dolda avsikter. Av anförandet i övrigt vill jag här bara kommentera ett par avsnitt. Det gäller för det första företagsägarens uppgifter. Jag är överens med statsrådet om de tre kraven att ägaren måste se till att det blir en bra direktör för företaget, en god målsättning och en effektiv kontroll av att målsättningen fullföljes. Det är kanske en smula vanskligt att skylla en stor del av Duroxaffären på de enskilda personerna. Jag föreställer mig att detta företag måste vara av sådant speciellt stort intresse ur statens synpunkt, att man skulle ha ägnat målsättningen ett betydande intresse, så att det inte hade varit möjligt för en enskild person i företagets ledning att låta det gå så här långt. Nog sagt om detta. Jag vill tillägga att man rimligen inte kan skylla på bristfälliga räkenskaper. I ett företag med så betydande intresse omkring sig borde man ha sett till att informationen om utvecklingen hade varit tillräcklig. Om bokföringen varit bristfällig borde det omedelbart ha rättats till. Jag tycker det är glädjande att statsrådet talar om att det behövs en bättre redovisning och att vi skall få bättre redovisning beträffande de statliga företagen. Jag vill här också gärna säga att vi behöver bättre redovisning även från de enskilda företagen. Jag tror att en stor del av allmänheten är intresserad för dessa frågor, men än i dag kan allmänheten inte läsa de redogörelser som lämnas från de olika företagen utan att först i ganska betydande grad specialstudera företagsekonomi. Det borde vara en bättre redovisning på alla håll i detta avseende. Jag vill dock till sist säga att jag — även om det skulle bli på det sättet som herr Ottosson sade, att reservationen inte vinner riksdagens bifall — har den förhoppningen att det ligger i statsrådets intresse att se till att vi får en uttömmande redovisning av denna fråga. Samla den information som nu har givits ut på olika håll i kommunikéer och i frågesvar och komplettera den med vad som inte har lämnats hittills! Sammanställ det hela i en logisk ordningsföljd och gör det till en intressant liten bok! Jag tror att den kommer att vara ett gott underlag, när vi skall diskutera de många olika frågor på det näringspolitiska området som här kommer upp efter hand. Jag förutsätter att beslut i dessa frågor inte bara skall fattas av regeringen i det fördolda, utan att vi verkligen får ta del av dem i riksdagen på olika sätt och att vi får vara med och resonera om utformningen av dessa frågor i framtiden.

Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande nr 3 behandlar ingångsvärde m. m, vid beräkning av utskiftningsskatt. Om t.ex. ett aktiebolag upplöses, överföres vissa eller alla tillgängliga medel till delägarna, vanligen i förhållande till deras aktieinnehav. Det blir då fråga om utskiftat belopp. Hade dessa medel vid tidigare tillfälle utbetalts i vanlig ordning, så hade de blivit beskattade hos mottagaren på sedvanligt sätt. För att dessa tillgångar inte skall undgå beskattning vid utskiftningen infördes år 1927 en lag om utskiftning av aktiebolagens tillgångar. Utskiftningsskatten uppgår numera till 40 procent av det utskiftade beloppet. Vid utskiftningen skall av aktieägarna tillskjutet belopp inte beskattas, dvs. aktieägarnas från början inbetalda belopp och eventuellt senare tillskjutna belopp. Det är alltså övriga medel som utgör grund för den s.k. utskiftningsskatten. Då den nya realisationsvinstbeskattningen för fastighet infördes, knäsattes den principen att inflationsvinst inte skulle beskattas. Nu menar motionärerna, att detta tillämpningsområde bör utvidgas till att gälla även utskiftningsbeskattningen och att detta kan ske genom att ett bolags ingångsvärde omräknas med de uppräkningstal, grundade på konsumentprisindex, som årligen fastställts för realisationsvinstbeskattning av fastighet. Detta betyder ingalunda att dubbelbeskattningen undanröjes utan endast att inflationens verkningar elimineras på liknande sätt som vid realisationsvinstbeskattning av fastighet. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen, som innebär skrivelse till Kungl. Maj:t.
Herr talman! Herr Nilsson, Yngve, var föredömligt kortfattad och jag skall försöka ta efter honom i detta avseende. Det ärende vi behandlar i betänkandet har inte särdeles stor omfattning i praktiken, men i princip är indexregleringsmetoden någonting som vi inte vill biträda, även om vi förra året gjorde det i samband med genomförandet av den särskilda skatten för fastigheter. Utskottsmajoriteten medger att utskiftningsskatten kan drabba inflationsvinster, men enligt den information som vi fått från myndigheterna förekommer utskiftning av aktiebolag ytterst sällan. En ledamot i utskottet sade visserligen till mig att han nyligen varit med om det, men jag tror inte att detta har sådan omfattning att det spelar någon roll i praktiken. Principen är emellertid viktig, och den vill vi inte knäsätta i det här sammanhanget. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Sedan 1958 tillämpar vi här i Sverige särskilda skatteregler för sjömän, som i stället för skatter och avgifter vilka påföres andra skattskyldiga genom den årliga taxeringen har att månadsvis erlägga en definitiv källskatt, som kallas sjömansskatt. Sjömansskatten uttages enligt två särskilda tabeller, betecknade I och II. Sjömansskattetabell I användes för sjömän ombord på fartyg som huvudsakligen går i fjärrfart, dvs. helt eller delvis bortom en linje mellan Hanstholm i Danmark och Lindesnes i Norge eller bortom Cuxhaven, med andra ord i Nordsjön och längre bort belägna farvatten. Sjömän på fartyg som går i närfart betalar skatt efter sjömansskattetabell II. Sjömansskattenämnden kan emellertid föreskriva att också vissa sjömän i närfart skall betala skatt efter tabell I. Enligt uttalanden som gjordes när sjömansskatteförordningen kom till bör denna undantagsregel endast tilllämpas på fartyg i utrikes fart på relativt långa rutter, t.ex. mellan hamnar i övre Norrland och nordtyska eller polska hamnar. Skatteuttaget enligt sjömansskattetabell II — som tillämpas i närfart — motsvarar i stort sett den preliminärskatt som uttages på motsvarande inkomst vid anställning i land. Enligt sjömansskattetabell I — fjärrfartstabellen är skatteuttaget däremot lägre. Skillnaden är procentuellt störst i de lägre inkomstskikten och avtar — procentuellt — med stigande inkomst. För införande av sjömansskatten åberopades flera skäl. Ett av dessa var att sjömän på grund av sina arbetsförhållanden inte hade lika lätt som andra skattskyldiga att fullgöra sin deklarationsplikt. Det var därför man gjorde sjömansskatten till en definitiv källskatt. Det anfördes också skäl för att sjömän borde beskattas lindrigare än personer med arbete i land. Svenskt sjöfolk tog i allt större utsträckning anställning ombord på utländska fartyg därför att de då inte behövde betala så hög skatt. Det fanns också, trodde man sig kunna konstatera, en ökande tendens hos sjöfolket att ta arbete i land. Det var, sade man, »föga lockande att erlägga lika hög skatt för en arbetsinkomst förvärvad till sjöss och fjärran från hemmet som för en arbetsinkomst i land i närheten av hemmet». Slutligen ansågs sjömännen inte ha samma möjligheter som andra skattskyldiga att tillgodogöra sig sociala och liknande förmåner. Skälen att medge skattelättnad ansågs göra sig gällande med särskild styrka beträffande sjömän på fartyg i fjärrfart. Av denna anledning konstruerades sjömansskattetabell I, som gäller i fjärrfart, med genomgående lägre skattebelopp än tabell II, som tilllämpas i närfart. Många av våra fiskare lever och arbetar under förhållanden, som är jämförbara med dem som gäller för handelsflottans sjömän. Ett stort antal svenska fiskefartyg — så gott som undantagslöst de största och talrikast bemannade — bedriver regelmässigt fiske bortom den linje som enligt sjömansskatteförordningen bildar gräns mellan fjärrfart och närfart. För fiskare som arbetar ombord på sådana fiskefartyg föreligger i allt väsentligt samma skäl till skattelättnader som för anställda ombord på handelsfartyg i fjärrfart. Dessa nordsjöfiskare ligger för det mesta ute hela veckan och ibland två, tre, ja upp till sex veckor i sträck. Man kan ju jämföra dem med ombordanställda i pendeltrafiken över Nordsjön, t.ex. mellan Göteborg och Hull. Enligt den tidtabell, som tillämpas för denna trafik, är fartygen inte borta från Sverige mer än i allmänhet 3—35 dygn i följd. Nog har de fiskare, som arbetar på Nordsjön, lika starka skäl att få skattelindring som ombordanställda på dessa linjefartyg. Med hänsyn till vad jag nu har sagt måste det anses vara ett rättvisekrav att fiskare, som driver fiske i mera av lägsna fiskevatten, får skattelättnader motsvarande dem som tillkommer sjömän ombord på fartyg i fjärrfart. Tyvärr går det inte att lösa denna rättvisefråga så enkelt som genom att göra sjömansskattebestämmelserna tillämpliga på fiskare; inte med den struktur som fiskerinäringen har i vårt land. Personer som tillhör besättningen på ett fiskefartyg är nämligen inte anställda hos någon redare eller motsvarande på samma sätt som sjöfolket i handelsflottan. även om de inte äger del i fartyget eller fiskeutrustningen är de inte avlönade utan får i stället s.k. manslott, dvs. en del av fångstvärdet, utbetalad till sig. På grund av detta ersättningssystem taxeras alla ombord som rörelseidkare. För att bereda fiskare som fiskar på mera avlägsna fiskeplatser en skattelättnad som är befogad måste man därför tänka sig ett särskilt avdrag vid den vanliga inkomstbeskattningen. Skatteexperterna på bevillningsutskottets kansli säger, att ett sådant avdrag tekniskt måste utformas som ett omkostnadsavdrag. Låt gå för det, men det avdrag som reservanterna och motionärerna åsyftar är ändå väsensskilt från de avdrag för fiskare — avseende merutgifter för proviant, icke bokföringsmässiga avskrivningar m.m. — som regleras i olika länsstyrelsers anvisningar. Jag tror inte att länsstyrelserna anser sig ha befogenhet att utfärda anvisningar om ett avdrag av det slag som motionärerna vill införa, även om utskottsmajoriteten tycks vilja göra gällande att så skulle vara fallet. Det är nog nödvändigt att ändra skatteförfattningarna om vi skall få ett sådant avdrag infört. Hur detta avdrag skall konstrueras är varken reservanterna eller motionärerna beredda att ange på rak arm. Motionärerna beskriver hur man löst frågan i Norge. Där har varje skattskyldig, som under minst femton veckor av beskattningsåret personligen bedrivit eller deltagit i havseller kustfiske, rätt att i sin inkomstdeklaration dra av 12 procent av nettointäkten av fisket, dock högst 3 000 kronor. I Danmark har man likartade bestämmelser. När vi införde sjömansskatten fäste vi mycket stor vikt vid hur skatteförhållandena för sjömän var ordnade i Norge. Jag undrar om vi inte också när det gäller fiskarbeskattningen borde intressera oss något för hur man har gjort i Norge. Det innebär inte att jag anser att vi behöver kopiera de norska bestämmelserna, men vi har nog en del att lära av dem. Man kan inte införa särbestämmelser för en särskild yrkeskategori, skriver utskottet i betänkandet och fortsätter: »En sådan reform skulle strida mot grundläggande regler vid beskattningen.» Jag har svårt att förstå den argumenteringen. Vi har sedan tio år tillbaka särbestämmelser för sjömän, som ger dessa vissa lättnader. Vad vi nu vill är att motsvarande lättnader skall ges till en annan yrkeskategori med likartade levnadsoch arbetsförhållanden, nämligen fiskarna. Vad är det som gör att det går bra att ha särbestämmelser för sjöfolket men inte för fiskarna? Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen, som går ut på en begäran om utredning.

Herr talman! Herr Tistad har på ett uttömmande sätt redogjort för reservanternas ställningstagande. Jag skullei min egenskap av motionär endast vilja göra några klarlägganden. Alla i denna kammare är väl på det klara med den prekära situation som fiskarna befinner sig i. Ingen annan yrkesgrupp i vårt land har i dag eller har under de senaste åren haft så stora ekonomiska problem som den svenska fiskarkåren. Därför hälsar jag med tillfredsställelse den proposition som i går lades på riksdagens bord. Det är hög tid att åtgärder vidtas om vi skall kunna räkna med att i framtiden ha några yrkesfiskare kvar i vårt land. Men skattelättnader måste också vara av stor angelägenhetsgrad. Därför har vi skrivit de motioner som behandlas i detta utskottsbetänkande. Vi anser att det är mycket angeläget att på beskattningens område snabbt nå resultat i detta sammanhang. Vi anser att man genom att ge fiskarna dylika lättnader snabbare än på annat sätt skulle kunna klara deras ekonomiska situation. Utskottsmajoriteten framhåller i sin skrivning att en sådan reform som vi motionärer åsyftar skulle strida mot grundläggande regler vid beskattningen. Men, herr talman, riksdagen har ju redan tidigare gjort ett liknande avsteg i skatteavseende, nämligen när vi fattade beslutet om sjömansskatten, ett beslut som även jag anser vara riktigt.

Där får fiskarna göra avdrag med vissa procent på den skattepliktiga inkomsten, under förutsättning att de fiskat ute till havs minst femton veckor under beskattningsåret. Även om detta avdrag är maximerat till 3 000 kronor torde det i nuläget vara en god hjälp om liknande bestämmelser infördes även i Sverige. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till den vid utskottsbetänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Vid denna riksdag uppmärksammas fiskerinäringens problem i olika sammanhang. Den proposition om nya stödåtgärder som aviserades vid riksdagens början låg på riksdagens bord i går, som herr Ernst Olsson nyss erinrat om. Krisen inom fisket, som är den svåraste som drabbat näringen under de tre senaste decennierna och som lett till att exempelvis de bohuslänska fiskarna på tre år fått se sina inkomster minskade med 40 procent, aktualiserar dessa framstötar. De yrkanden om vissa skattelättnader för fiskare som återfinns i förevarande motioner och som behandlas i detta utskottsutlåtande har naturligtvis inte något direkt samband med dagens kris, även om dessa framstötar i dag kan ses mot denna dystra bakgrund. De kan emellertid betraktas som ett allmänt rättvisekrav, tidigare framfört i riksdagen, och jag instämmer helt med herr Tistad när han trycker på detta rättvisekrav. Vid ett flertal tillfällen under senare år har riksdagen haft att ta ställning till olika förslag på beskattningens område, när det gäller yrkesfiskare, men dessa tillfällen bar försuttits. Ändrade beskattningsregler under ett tidigare skede hade medverkat till att fiskarkåren nu hade stått bättre rustad att möta den kris som ändå kommit. Frågan om skattelättnader för fiskare som utövar sin verksamhet på avlägsna fiskevatten är som sagt inte ny, och utskottet erinrar om fjolårets prövning av frågan. Utöver detta vill jag påminna om att en undersökning av fiskets och fiskarkårens ekonomiska villkor över hela fältet ingick i det motionsyrkande om en allmän fiskeriutredning som förra året framfördes från vårt håll och som prövades och avslogs av jordbruksutskottet. Utskottsmajoriteten vänder sig mot varje särlagstiftning för särskilda yrkeskategorier. Mot detta kan invändas, som redan skett, att fiskarkåren har alldeles speciella yrkesvillkor, endast jämförbara med sjömännens, och sjömännen har redan särskilda skattevillkor.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

Herr talman! Såväl från motionärernas som från reservanternas sida har här klart anförts de motiv som legat till grund för reservanternas ställningstagande. Jag skall därför fatta mig kort och endast be att få yrka bifall till reservationen, som går ut på skattelättnader för fiskare på avlägsna fiskeplatser.

Herr talman! Herr Tistad uppehöll sig rätt utförligt vid tillkomsten av sjömansskatten. Det kanske bara behöver tilläggas att den gäller i utrikes fart. Det var alldeles speciella skäl som gjorde att vi införde sjömansskatten, bl.a. det skälet att dessa sjömän är borta från hemorten mycket längre än vad fiskarna i allmänhet är. Vidare fanns det på fartyg i handelsflottan många utländska medborgare, som inte betalade skatt men som nu får betala skatt. Jag kanske i rättvisans namn skall tillägga att herr Tistad ju inte heller förordar något system som är detsamma som sjömansskatten. Men han vill göra en kategoriklyvning med hänsyn till de speciella villkor som gäller för fiskare. Det är klart att det går att få fram speciella förhållanden för många yrkeskategorier. Vår skattelagstiftning har ju också tagit hänsyn till mångahanda ting, men ändå återstår önskemål i mängd när det gäller att ta ut nödvändiga skatter. Jag skall inte nämna vad en sådan särlagstiftning kunde innebära för kommuner med många yrkesfiskare. Det blir en speciell fråga om man skulle göra något sådant. Jag tror att även i år gäller vad de som var reservanter i fjol anförde, nämligen att det är farligt att göra kategoriklyvningar på detta sätt och att det strider mot grundläggande principer i hela vår skattelagstiftning. Den meningen blev i fjol kammarens, och jag tror som sagt att den gäller alltjämt.

Herr talman! Jag undrar om herr John Ericsson lyssnade riktigt på mitt anförande. Han säger att skillnaden mellan sjömännen och fiskarna är att sjömännen går i utrikesfart och är borta från hemorten mycket längre än vad fiskarna i allmänhet är. Jag vill erinra om att min argumentation byggde på en kategori fiskare, som klart lever under samma villkor som sjömännen, nämligen nordsjöfiskarna. Vad är det för skillnad mellan att gå i utrikesfart och att gå ut på Nordsjön, som fiskarna gör? Det är väl utrikesfart lika mycket som att gå mellan Sverige och England. Många av dessa fiskare landar sin fisk it.ex. Cuxhaven eller i danska hamnar, vid tillfällen kanske också i engelska hamnar. De befinner sig lika mycket i utrikesfart som sjömännen, som har sjömansskatt. Vidare framgick av mitt anförande att de ligger till sjöss mycket långa tider, medan man i viss fjärr fart — där man alltså åtnjuter sjömansskatt enligt förmånliga bestämmelser — har mycket korta bortovaroti der, eftersom nutida fartyg är så snabba och hamnliggningstiderna så korta. Sjömännens frånvarotider från svensk hamn kan bli mycket korta. Den jämförelse som gjordes visar väl, att en hel del av de fiskare, som skulle komma i åtnjutande av den skattelättnad reservanternas förslag medför, lever och arbetar under väsentligt likartade förhållanden som en stor del av de sjömän som åtnjuter sjömansskatt.
Herr talman! När herr Ericsson säger att man inte kan ha särbestämmelser skulle jag vilja ställa frågan: Varför kan inte vi ha särbestämmelser för denna fiskarkår när norrmän och danskar kan ha det? Det är ju från dem konkurrensen kommer.